Herr talman! Detta är ett betänkande som vi förhoppningsvis kommer att fatta beslut om senare i dag i denna kammare. Det har inte väckts några motioner, utan det är ett enigt utskott som står bakom betänkandet. Det kan jag uttrycka en stark tillfredsställelse över. Orsaken till att jag ändå vill säga några ord om detta är att jag tycker att det finns några saker som det kan vara viktigt att lyfta fram i samband med detta betänkande. Det kan upplevas som en liten fråga hur man i arbetslöshetsförsäkringen reglerar till exempel förtroendeuppdrag. Men det kan också vara viktigt att betänka att även små frågor ofta kan ha en avgörande betydelse för vår samhällsutveckling. En fungerande arbetslöshetsförsäkring är en viktig del av en fungerande arbetsmarknad och en mycket viktig del av det som vi ser som den svenska modellen. Den är viktig för omställningskraften i den svenska ekonomin, och den har spelat en mycket stor roll för att göra Sverige så framgångsrikt som det är. Väldigt många tittar på Sverige och den svenska modellen. Här finns arbetslöshetsförsäkringen med som en viktig, men kanske inte avgörande, del i en sammanhållen kedja som levererar kraft i det svenska samhället. En annan viktig del för att förstå den svenska modellen och det svenska samhället är naturligtvis vår demokrati, som byggs upp av ett stort antal förtroendevalda. Det är mycket svårt att tänka bort de förtroendevaldas del av den svenska samhällsutvecklingen. Det kan gälla i fackliga organisationer, i politiska organisationer, i kommunala organ och på alla nivåer i det politiska livet, där det är de förtroendevalda som så att säga lyfter upp den svenska samhällsmodellen och den svenska demokratin. Genom beslut om detta betänkande kommer vi helt enkelt att reglera förhållandet för de förtroendevalda i arbetslöshetsförsäkringen. Då menar jag att detta inte är bara en liten fråga utan att det faktiskt är en systemviktig fråga - att människor som tar på sig förtroendeuppdrag och faktiskt tar sitt ansvar inte ska drabbas av sämre villkor om olyckan är framme och de drabbas av arbetslöshet. Detta kanske inte är ett stort problem, och det är kanske inte många individer som har drabbats av detta under årens lopp, men jag tycker återigen att det är viktigt att hålla några saker i minnet. En sak är att det för den enskilde alltid handlar om 100 procent. De enskilda förtroendevalda, som till exempel genom ett fackligt uppdrag har fått sina kamraters förtroende att ta ansvar för att driva frågor och sedan i samband med arbetslöshet drabbas av att inte få ut den ersättning som de hade trott att de skulle få när de är medlemmar i en arbetslöshetskassa, drabbas naturligtvis till 100 procent. Även deras familjer, som de eventuellt har ett försörjningsansvar för, har råkat ut för mycket svåra situationer genom åren när detta system - detta hål i vårt trygghetssystem - inte har fungerat. Vi har inte kunnat ta hand om dessa människor. Om vi har denna typ av situationer, där enskilda människor drabbas hårt när de tar på sig denna typ av ansvar, riskerar vi också våra möjligheter att rekrytera förtroendevalda i framtiden. På detta sätt menar jag att detta har varit systemviktigt. Detta var den ena delen av detta ärende, alltså själva sakfrågan. Men det är ytterligare några delar i arbetslöshetsförsäkringen som vi nu går in och reglerar. Det har att göra med människor som tar ut pension och drabbas av arbetslöshet. De har drabbats hårt på ett sätt som man inte har kunnat förutse av hur försäkringen har varit utformad, och detta rättar vi till. Det även några andra mindre detaljer som vi rättar till i detta betänkande. Men den kanske viktigaste delen är hur man hanterar förtroendevalda i försäkringen. Det kanske också är på sin plats att nämna några ord om processen i arbetet med att rätta till dessa problem. Att dessa hål - denna miss - finns i försäkringssystemet är nämligen ingenting nytt som vi har upptäckt under innevarande mandatperiod. Jag har personligen i mitt uppdrag som fackligt förtroendevald sett kamrater som har drabbats av dessa fel i försäkringen, och jag har lyft fram och drivit denna fråga fackligt i många år. När jag hamnade i denna kammare 2006 fortsatte jag att driva denna fråga. Året innan jag kom in i riksdagen - 2005 - gjorde ett enigt arbetsmarknadsutskott ett tillkännagivande till regeringen om att man borde rätta till dessa missförhållanden. Herr talman! Det som slår mig är att även om detta kanske inte har ansetts vara någon stor fråga är det väldigt många som har varit överens om att det är en viktig fråga att lösa. Om det är en viktig fråga, och om det finns enighet, skulle man kunna tänka sig att det skulle gå mycket fort och vara lätt att lösa den. Men så ser verkligheten inte alltid ut. En slutsats som man möjligen kan dra är att det går att nå större framgång i frågor om det finns en konflikt om dem och att frågor som det råder enighet om riskerar att hamna långt bak i kön när mycket ska lösas i denna kammare. Under de två mandatperioderna efter detta tillkännagivande arbetades det med frågan i utredning efter utredning. Det var både en mindre utredning - en enmansutredning - som lade fram förslag i denna fråga och en stor parlamentarisk utredning som lade fram förslag i denna fråga. Sedan har vi arbetat vidare med denna fråga även under denna mandatperiod, och vi kommer förhoppningsvis till ett avslut i och med voteringen i eftermiddag. Jag anser att det finns anledning för oss lagstiftare att fundera lite grann över hur vi kanske i onödan låter en del frågor dra ut över tid, när vi faktiskt hade kunnat komma till ett avslut långt tidigare. Men man ska inte gråta över spilld mjölk. Man ska vara glad över de framsteg som man gör, vara positiv och se framåt. Därför är det med stor tillfredsställelse, herr talman, som jag efter snart ett kvarts sekels arbete med denna fråga förhoppningsvis får göra ett avslut vid eftermiddagens votering. Jag yrkar därför med stor glädje bifall till förslaget i dagens betänkande.

Herr talman! Jag kan bara instämma i mycket av det som Patrik Björck redan har sagt, inte minst i beskrivningen av historiken. Detta är ett ärende som det har varit debatt och diskussion om under mycket lång tid. Både jag och Patrik Björck satt med i den stora parlamentariska socialförsäkringsutredning som behandlade denna fråga. Jag kommer ihåg hur vi diskuterade. Det fanns förslag om hur man skulle hantera dessa frågor som var oerhört komplicerade och nästan omöjliga att tolka. Jag var en av dem som faktiskt var med och tog fram detta förslag som är mycket enkelt och mycket okomplicerat. Det är en sak som jag möjligen kan tycka är lite konstigt, om jag kopplar tillbaka till det som Patrik Björck här påpekade om att denna fråga baseras på ett tillkännagivande från 2005. Vi hade alltså den stora parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som pågick under alliansregeringen tid och som levererade sitt slutbetänkande i februari 2015. Patrik Björck säger att frågan ligger honom och regeringen varmt om hjärtat, och därför undrar jag varför det har gått tre år sedan man fick ett helt färdigt och väldigt enkelt förslag presenterat. Det hade alla lagparagrafer på plats, vilket inte är speciellt många. Det var en okomplicerad och enkel lösning som man egentligen hade kunnat lägga fram till riksdagen nästan direkt när man fick förslaget från Socialförsäkringsutredningen. Så gjorde man dock inte. I stället tillsatte Arbetsmarknadsdepartementet år 2015 en ny översyn av samma fråga som Parlamentariska socialförsäkringsutredningen redan hade löst på ett bra sätt. Det var en enig utredning där såväl arbetsgivar och arbetstagarrepresentanter som samtliga politiska partier stod bakom förslaget om en väldigt enkel och smidig lösning. Ändå gjorde regeringen ingenting, utan man tillsatte ännu en utredning som tittade på exakt samma sak. När den utredningen sedan var klar lade man fram exakt samma förslag som det som Parlamentariska socialförsäkringsutredningen varit enig om. Det tycker jag är lite märkligt. Jag håller dock med Patrik Björck i stort. Jag tycker att vi ska vara glada över att vi löser denna fråga. Faktum är att det var väldigt komplicerat, inte minst för dem som hade fackliga eller politiska förtroendeuppdrag och samtidigt blev arbetslösa. Många tvingades alltså lämna sina förtroendeuppdrag på grund av att de annars inte fick någon a-kassa, och en sådan situation är mycket olycklig. Det är ganska viktigt att den enskilde som har den typen av uppdrag kan fortsätta med det. Inte minst känslomässigt är det viktigt att man när man blir av med sitt arbete fortfarande har ett uppdrag - och dessutom kan göra nytta. När man ska diskutera dessa frågor tror jag också att det är viktigt för politiker att faktiskt ha erfarenhet av att ha förlorat arbetet och fått se hur det fungerar. Jag tycker alltså att det är bra att en enig riksdag och ett enigt utskott står bakom detta. Jag yrkar givetvis bifall till förslaget.

Herr talman! Jag hade som sagt kanske inte tänkt ha en debatt om ett enigt betänkande, men för saklighetens vill jag ändå upplysa dem som lyssnar om att Jan Ericson inte riktigt har förstått frågan. Det förslag vi ska rösta om i dag är inte samma förslag som det som Parlamentariska socialförsäkringsutredningen lade fram. Det är ett helt annat förslag. Eftersom det förslag som lades fram av PSFU inte klarade av en granskning av Arbetsmarknadsdepartementets och andras jurister fick vi omarbeta det, och det är ett helt annat förslag som nu läggs fram. Det förslag som PSFU lade fram byggde på att man skulle få försäkra den inkomst man hade före förtroendeuppdraget, och detta förslag är uppbyggt på ett helt annat sätt. Man försäkrar själva förtroendeuppdraget. Det är alltså två diametralt olika förslag, och det kan vara bra för Jan Ericson att höra så att han vet vad det är han voterar om i eftermiddag. Hur man än vänder och vrider på saker och ting, herr talman, håller jag med om att tre år är en lång tid för att hantera denna fråga. Det är dock kortare tid än de åtta år som Jan Ericsons parti hade på sig. Jag vill inte på något sätt ursäkta att det tog tre år, men det är i alla fall betydligt bättre än de åtta år under vilka den tidigare regeringen inte lyckades göra någonting. Jag ville som sagt bara göra ett tillrättaläggande i sakfrågan, herr talman. Jag är också väldigt tacksam över att vi har en enig riksdag. Jag hoppas att ledamöterna har läst betänkandet, så att det vet vad de voterar om.
Herr talman! Det var väl lite grann en sanning med modifikation. Det är bara att jämföra lagförslagen, alltså det utredningen lade fram och det som finns i betänkandet vi debatterar i dag. Då ser man att de är väldigt lika. Detta bygger på en väldigt enkel lösning. Regeringen säger helt enkelt att man får räkna in den tid som man har haft förtroendeuppdrag när man räknar ut normalarbetstid, förtjänst och inkomst. I övrigt får man lösa de praktiska frågorna i tillämpningen. Det är det enda detta förslag innebär, och det var faktiskt precis det vi sa i Socialförsäkringsutredningen. Jag skulle alltså vilja påstå att detta förslag är helt identiskt med Socialförsäkringsutredningens. Däremot har man formulerat det lite annorlunda i själva lagparagrafen. Vi behöver dock inte bråka om det. Det viktiga är att vi får ett bra förslag.
Herr talman! Nej, vi ska absolut inte bråka om det, men detta förslag liknar det förslag som lades fram av utredningen 2011 - och som inte genomfördes av den förra regeringen. Det är inte samma förslag som det PSFU lade fram. För den som vill är det bara att läsa de olika förslag som finns; vi behöver inte debattera det här. Jag ville bara rätta till detta, så att ledamöterna vet vad det är de voterar om.